Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikats-systemet 2015 Herr talman! Energi är avgörande för både hushåll och företag. Vi tar som privatpersoner det lite grann för självklart om vi ska ladda vår telefon, tända en lampa eller starta en tv-apparat. Vi utgår naturligtvis från att elen alltid ska finnas där utan undantag och utan avbrott. På samma sätt är det för företag. Det är kanske ännu viktigare om vi talar om företag som finns inom el och energiintensiv del av den svenska industrin. Där kan ett kort avbrott på bara en bråkdel av en sekund ställa till otroliga problem. Det kan stoppa en hel fabrik och generera kostnader på miljonbelopp för att kassera eller slänga varor som har gått sönder eller helt enkelt för att få igång produktionen på nytt. Herr talman! Hushåll och företag ska kunna räkna med att ha en väldigt trygg energiförsörjning. Det ska ske till rimliga priser och naturligtvis med en så liten miljöpåverkan som det bara går. Historiskt har vi i Sverige klarat den uppgiften väl. Vi har haft konkurrenskraftiga priser och en hög försörjningstrygghet. Sverige har till skillnad från egentligen de flesta länder haft en elproduktion som är nära nog koldioxidfri. Herr talman! Här och nu i Sverige i dag klarar vi det svenska el och energisystemet på ett bra sätt. Vi klarar behovet av både el och energi. Däremot kommer det ett antal större utmaningar för Sverige på sikt. Hur ska vi klara effektbalansen på ett antal års sikt? De låga elpriser som finns nu gör att egentligen alla investeringar trycks undan. Ingen investerar i någonting nytt, kanske inte ens med subvention. Hur ska då nödvändiga investeringar på sikt kunna komma till? Det finns ett antal lite större utmaningar för Sverige på energiområdet. Det är viktigt att se dagens debatt, diskussion och beslut i det sammanhanget. På samma sätt är det viktigt att dagens diskussion om energipolitik lyfts in i ett sammanhang med de lite större utmaningarna för Sverige. Det finns ett framväxande utanförskap som slår mot unga och utrikes födda. Men kanske en ännu viktigare koppling till energipolitiken är villkoren för företag och industriell verksamhet. Det kan låta högtravande om vi talar om globalisering, konkurrens och sådant. Men i princip varje företag i Sverige utmanas varje dag av en konkurrent som kan finnas i samma stad, någon annan del av Sverige eller väldigt ofta i ett annat land i en annan del av världen. Ska Sverige vara företags och industrilandet också i framtiden krävs konkret handling och politiskt ledarskap. Då krävs att man gör saker som ger bra villkor för transporter, kvalitet i utbildning och aktiv handelspolitik, men också en väldigt trygg energiförsörjning är en viktig del i detta. Herr talman! Vi kan se att vi har en regering med S och MP som talar mycket om industri. Problemet är att de i konkret handling gör saker som mycket äventyrar industrilandet Sverige. Vi kan se det när man försvårar och fördyrar transporter. Vi kan se en otydlighet i handelspolitiken och kraftiga skattehöjningar på arbete och företagande. Vi kan också se det i att de saknar en plan för energipolitiken och en trygg energiförsörjning. Herr talman! Det är lite anmärkningsvärt att regeringen nu gör förändringar i det korta loppet som leder till väldigt stora förändringar på sikt. Det sker samtidigt med att det finns en energikommission, en statlig utredning. Ambitionen med den är att sitta ned tillsammans mellan partierna och se: Finns det en grund för att nå en bredare överenskommelse? Det är ett gott uppdrag och är naturligt därför att en bredare överenskommelse är bättre än en smalare sådan. Men det är ändå anmärkningsvärt att regeringen väljer att fatta beslut vid sidan av kommissionen. Det är också anmärkningsvärt att det händer ganska lite i kommissionens arbete. Låt vara att det är studieresor och seminarier. Men ännu har kommissionen inte kommit in i någon reell substantiell diskussion om det som är de riktigt stora energiutmaningarna för Sverige. Det är oroande att vi har en regering som inte tar det politiska ledarskapet. I dag ska riksdagen fatta beslut om regeringens förslag att subventionera mer ny förnybar energi. Moderaterna kommer i dag att rösta nej till det förslaget, och vi gör det av tre skäl. Det första är att riksdagen redan för ett antal år sedan fattade beslut om en samlad klimat och energipolitik. Det var ett stort paket som innehöll en serie av olika saker. Det handlade om till exempel styrmedel och skatter på olika sätt. Det handlade om inriktningen för olika energislag såsom synen på vattenkraft och kärnkraft. Det innehöll också en väldigt hög ambition för att stötta in ny förnybar energi i ett system tillsammans med Norge med 26,4 terawattimmar fram till år 2020. Då antogs ett samlat, långsiktigt paket hela vägen fram till 2020 med väldigt hög ambition vad gäller den viktiga nya förnybara energin men också en långsiktighet som väldigt ofta är det som olika aktörer frågar efter. Det kan vara energiföretag, investerare eller kunder. Det är då naturligt att hålla fast vid det av riksdagen långsiktigt fattade beslutet. Ingen tjänar på den ryckighet och osäkerhet som regeringen har gett upphov till genom att avlämna en proposition som sedan har dragits tillbaka och att osäkerhet råder om vad som ska gälla. Det andra skälet är att regeringen med en kombination av att subventionera in mer ny förnybar energi och en kraftigt höjd kärnkraftsskatt ganska ordentligt ändrar spelreglerna på den svenska energimarknaden på ett oklokt sätt. Regeringen äventyrar då en trygg energiförsörjning. Man äventyrar en energiförsörjning utan att egentligen ha en plan för den långsiktiga energipolitiken. Det tredje skälet för oss handlar om att vi i dag har historiskt låga elpriser. Vi kan titta på investeringsförutsättningarna. Om man läser av ser man att det handlar om att närmast ingen investerar i någon ny kraft även om de får en hög subvention. Det innebär i praktiken att om man ökar subventionerna, allt annat lika, trycker man ned elpriserna ytterligare utan att det egentligen finns någon efterfrågan på marknaden i det perspektivet. Herr talman! Det rimliga borde i stället vara att hålla fast vid det av riksdagen fattade långsiktiga beslutet som ger en väldigt hög ambitionshöjning fram till 2020 vad gäller förnybar energi utan att äventyra en trygg energiförsörjning i Sverige på det sätt som regeringen nu gör. Därför kommer jag att yrka bifall till reservation 1. Ska Sverige leva upp till orden i högtidstalen om saker som industri och konkurrenskraft krävs det politisk handling och politiskt ledarskap. Att som regeringen nu gör fatta ensidiga beslut som äventyrar en trygg energiförsörjning är visserligen en handling. Men jag tycker inte att det är att visa ett sunt politiskt ledarskap sett till de större utmaningar Sverige möter både som helhet och när det gäller energipolitiken.

Herr talman! Först vill jag säga att vi i Centerpartiet givetvis står bakom vår reservation, men för tids vinnande väljer vi att avstå från att yrka bifall till den. Centerpartiet vill ha ett elsystem och ett energisystem som består av 100 procent förnybart. Elen är en viktig del av det. Vi får inte heller glömma exempelvis drivmedel och uppvärmning. Man sätter gärna likhetstecken mellan energi och el, men egentligen är el bara en typ av energibärare. Det är framför allt elen som vi ska prata om i dag. Elcertifikaten och den ambitionshöjning som regeringen nu lägger fram är på många sätt bra. Elcertifikaten har levererat. Till en låg kostnad för konsumenten har vi fått en stor andel förnybar energi. Vi ser också hur vindkraften har tiodubblats under alliansregeringens tid. Även om det nu börjar gå mot ett stopp i systemet har det kommit mycket gott ur det här. Det är också en anledning till varför elcertifikatssystemet behöver justeras. Man behöver justera efter de kvoter som man redan har beslutat om, och den ambitionshöjning som nu genomförs tycker vi i Centerpartiet är bra. Vi gick till val på att öka ambitionshöjningarna i elcertifikatssystemet, och det är vi nu med och uppfyller. Det finns också fler justeringar som skulle behöva göras i elcertifikatssystemet. Den här propositionen är ett litet steg på vägen, men jag förväntar mig i den kontrollstation som nu tidigareläggs till 2017, vilket är bra, att man också ser över sådana saker som transparens och information så att man i högre grad ser vilka projekt som är finansierade och inte bara tilltänkta för att skapa bättre förhållanden på marknaden så att man också kan minska den finansiella risken. Jag vill också lyfta fram, för att gå från det positiva till det mer kritiska förhållningssättet, de poänger som de övriga allianspartierna gör i sin reservation. Det gäller för den här regeringen att vara lite försiktig. Vi tycker att det här är ett bra initiativ. Det behöver hanteras nu. Vi hade nämligen en kontrollstation till 2015. Den ska såklart genomföras under 2015. Men man måste vara lite försiktig med de egna initiativ som tas med tanke på att vi har en energikommission där vi vill ha en bred, blocköverskridande överenskommelse. Vi kommer exempelvis att behöva hantera hur elcertifikatssystemet ska vara efter 2020 ganska snart. Det är rimligt att det görs inom ramen för Energikommissionen och kanske gärna i ett snabbspår så att det inte drar ut på tiden ytterligare. Vi vill också skapa tydligare regler för marknaden. Hur vi gör med elcertifikatssystemet efter 2020 kommer definitivt att påverka elsystemet framåt, från 2025 och framöver. En uppmaning från Centerpartiet till regeringen är att tänka på att det är viktigt med blocköverskridande, breda samtal om man verkligen vill ha blocköverskridande överenskommelser. Den här propositionen innehöll fler saker i våras. Den innehöll också ett avtal med Norge som Centerpartiet sa nej till. Vi sa nej eftersom det innebar att vi skulle lägga skatt på förnybar energi som används för eget bruk. Det är verklighetsfrämmande för oss. Vi vill inte ha vedskatt. Och vi vill inte att man ska skatta när man bakar sitt eget bröd. Den som sätter solpaneler på sitt tak, det företag som gör den stora investeringen för att sänka sin energiförbrukning, ska inte bestraffas med skatt. Den som sätter in treglasfönster eller isolerar bättre blir inte bestraffad med skatt. Ute på nätet är detta en energieffektivisering. Det väljer regeringen nu att skattebelägga. Jag förstår att regeringen behöver ha in skatter på många olika sätt till budgeten, med tanke på utgiftsökningarna. Men det här är helt fel ställe att plocka in de skatterna från. Det är bättre att satsa på miljöskatter som styr bort från saker som är dåliga och inte från saker som är bra. Avtalet som skrevs var dåligt från början. Nu har man dessutom gjort det ännu sämre genom att se till att det inte bara gäller per anläggning utan även per juridisk person. Det finns all anledning för regeringen att fundera en gång till. Regeringen har valt att lägga in detta i sin budget. Centerpartiet är tydlig med att man röstar på sin egen budget och att budgeten tas i en helhet. Vi kan bara beklaga att regeringen har valt att göra det på detta otroligt dåliga sätt. Vi kommer alltså att rösta för ambitionshöjningen. Men vi gör det med lite bitter eftersmak på grund av att regeringen har valt att göra på det här sättet. Om man tittar på Centerpartiets budget kan man dock se vilket parti som satsar mest på den förnybara energin. Det handlar inte bara om pengar. Det är viktigt att komma ihåg att det inte handlar om att den som har mest pengar också har bäst politik, även om vår budget går längre ekonomiskt än regeringens. För vår del handlar det om sådant som avskaffad momsregistrering för den som mikroproducerar. Det handlar om att fler ska kunna vara med och ta del av de stöd som finns, att vi betar av kön till solcellsstödet betydligt snabbare, att vi satsar på energilager och mycket annat. Men jag gissar att vi kommer att ta den debatten när vi ska tala om budgeten. För oss - och jag tror även för den som läser såväl budgetar som de här handlingarna - är det tydligt vilket parti som står upp för den förnybara energin hela vägen och inte bara enskilda delar. Det är Centerpartiet.

Herr talman! Mattias Bäckström Johansson vet att det här ligger i regeringens budget. Det är inte någon enskild fråga på riksdagens bord. Vi har varit tydliga med att vi tar ansvar för vår budget. Vi i Centerpartiet kommer att rösta på vår budget. Vi sysslar inte med utbrytningar. Vi följer den praxis som har arbetats fram under många år och där Centerpartiet har varit bidragande i fråga om att ta fram ett budgetpolitiskt ramverk. Det följer vi. Vi röstar på vår budget. Där finns det ingen solskatt. Där finns det inget avtal med Norge, ur den synvinkeln. Hur regeringen har valt att göra detta är upp till regeringen. Budgeten tas som en helhet.

Herr talman! Det är spännande att Sverigedemokraterna för första gången, vad jag vet, uppenbarligen är för att ta bort solskatten. Det är det Mattias Bäckström Johansson står här och säger när han försöker locka mig att säga att vi ska ta bort den. Finns den skattesatsen inte med i ert budgetförslag, Mattias Bäckström Johansson? Jag vet inte. Har ni tagit bort skatten på förnybar elproduktion för eget bruk i ert budgetförslag? Annars är det bara ihålig argumentation här. För mig är det väldigt tydligt. Regeringen har valt att lägga in det i budgeten. Det är dessutom en skatt, precis som Mattias Bäckström Johansson säger. Det är budgetpåverkande. Då följer vi den praxis som vi alltid har stått upp för i Sveriges riksdag. Vi tar ansvar för vår budget. Regeringen tar ansvar för sin budget. Vi kommer att rösta på vår budget. Vi röstar inte på någon annans budget.

Herr talman! Jag håller med Hjälmered om att det är klart att alla i Sverige vill kunna tända när det är mörkt. Då ska det lysa eftersom solen inte lyser. Det är alltså ett dilemma vi har. Vi ska debattera näringsutskottets betänkande 6 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för el certifikatssystemet 2015 . I budgetpropositionen för 2015 angav regeringen att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på 100 procent förnybar energi. Här stöder jag och Vänsterpartiet regeringens ambitioner till fullo. Regeringen angav också att den förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 terawattimmar el från förnybara källor 2020, vilket ska ersätta den nuvarande målsättningen. Och ett mål till 2030 ska tas fram. Vidare angav regeringen att elcertifikatssystemet ska användas för att uppnå detta mål. I januari 2015 fick Energimyndigheten i uppdrag att redovisa de justeringar av kvotkurvan som behövs för att möjliggöra regeringens ambitionshöjning samt konsekvenserna av dem. Uppdraget redovisades i februari 2015 i rapporten Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 . Miljö och energidepartementet har i departementspromemorian Amb itionshöjning inom elcertifikats systemet till 2020 föreslagit en ändring i lagen om elcertifikat . Ändringen innebär att kvotkurvan anpassas för att möjliggöra regeringens ambitionshöjning. Underlag för en sådan justering av kvoterna har tagits fram av Energimyndigheten. Regeringen har följt Energimyndighetens förslag och föreslår de ändringar som är nödvändiga för att höja ambitionerna inom elcertifikatssystemet. Samtidigt har Norge och Sverige kommit överens om ett nytt avtal avseende målen för elcertifikatsmarknaden. Vad som känns bra med elcertifikatssystemet är att det är teknikneutralt så länge som det är förnybart. Många säger att det bara är fråga om sol och vind, men så är inte fallet. Det ska man komma ihåg när man debatterar den här frågan. Jag fick äran att följa med Energikommissionen till Tyskland och lära mig om bland annat Energiewende, Tysklands val av energipolitik och det som är bra och mindre bra i sättet att till exempel bekosta omställningen till förnybart. Utan att lägga värderingar på hur man hade valt att jobba med frågan och i vilken ordning, kan jag bara konstatera att tyska elkonsumenter betalar ca 50 öre per kilowattimme för övergången till förnybart. Vi elkonsumenter i Sverige betalar knappt 3 öre. Elcertifikatsystemet är alltså kostnadseffektivt, det måste vi komma ihåg. Det var den information som jag fick och de reflektioner som jag gjorde vid besöket i Tyskland. Här är vi i Vänsterpartiet överens med regeringen och yrkar därmed bifall till punkt 1 i proposition 2014/15:123 om ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation. Vad vi däremot inte är överens med regeringen om är vad som ska falla ut vid nästa kontrollstation. Vad gäller tilldelning av elcertifikat efter 2020 och nya mål så vill regeringen analysera dessa frågetecken, och det är bra. Men här vill jag och Vänsterpartiet att regeringen återkommer med förslag till hur torven ska fasas ut från elcertifikatssystemet och att man ska utreda hur den elintensiva industrin skulle påverkas om den skulle ingå i kvotsystemet. Därför yrkar jag och Vänsterpartiet bifall till beslutspunkt 2 i propositionen, vissa övriga frågor som den kallas för i texten. Därmed yrkar jag bifall till reservation 4. Jag vill bara instämma i att jag och Vänsterpartiet är måna om att det finns en basindustri i det här landet så att vi klarar oss. Men i dag ser jag inte de farhågor som målas upp. Vi har överskott på el. Det förbrukas få timmar. Vi har kommit överens om att vi ska behålla effektreserven, så jag delar inte de farhågorna. Detta är ett sätt att jobba med dessa frågor. Därför tycker vi att det är värt att fortsätta. Det är ju inte den bästa tajmningen nu med tanke på de låga elpriserna, vilket gör att det inte är någon som vill investera. Det förstår jag.

Herr talman! Birger Lahti har ju en bakgrund i skogsindustrin, så jag tänkte att ta upp en liten vinkling med skogsindustrin, elcertifikat och energipolitiken. Vänsterpartiet har tidigare föreslagit bland annat en lastbilsskatt som jag menar skulle slå mot skogsindustrin. Man har i ett tidigare betänkande här i riksdagen inte förordat längre lastbilar utan tvärtom kortare lastbilsekipage, någonting som går emot branschens uppfattning. Vänsterpartiet har varit för den höjda kärnkraftsskatten, och nu propagerar man för mer stöd till förnybar energi trots att många av de viktiga företrädare som finns inom den viktiga skogsindustrin är emot förslaget. De tycker att det inte behövs och att det skulle slå mot skogsindustrin. Herr talman! Därför vill jag ställa en fråga till Birger Lahti: På vilket sätt blir det bättre för den viktiga skogsindustrin om man som Vänsterpartiet inte bara vill ha lastbilsskatt, kortare lastbilar, kärnkraftsskatt utan nu också mer stöd till förnybart, trots att branschens företrädare inte vill ha det?
Herr talman! Tack, Lars, för följdfrågorna! Först och främst förstår jag inte hur lastbilsskatten hör ihop med elcertifikatssystemet, men jag ska svara på frågan. Till att börja med har Vänsterpartiet inte satt ned foten för hur vi ska jobba med frågan om 74-tonnarna. Vi utreder frågan, och det finns jättemånga fördelar med det. När det gäller koldioxidskatten på bränsle inser jag att den slår fel gentemot några industrier. Men det är en överenskommelse som finns med i budgeten, så den står vi fast vid. Sedan hoppas jag att man kan kompensera de industridelar som den slår fel för. Men jag håller med om att det inte är lyckat med allt. I fråga om transporterna vill jag att man ska titta på lösningar som gör det mer effektivt för skogsbranschen. När det gäller energifrågorna har skogsbranschen, om någon, möjlighet att utvecklas till att vara en del av lösningen på baskraften. Titta på hur Tracks i Yorkshire, Storbritannien, jobbar med vidareförädlade skogsprodukter som en del av baskraften. Jag hoppas att vi kan se över de frågorna.
Herr talman! Vid första anblicken kan det verka vara lite långsökt att prata om elcertifikat och förnybart samtidigt som man lyfter in skogsindustrin. Men i slutändan handlar det lite om detta på något sätt. Vi vill att Sverige ska vara ett företags och industriland. I högtidstal pratar vi om konkurrenskraft och möjligheter för Sverige. Då handlar det väldigt mycket om ett samlat paket. Då får man titta på förutsättningar för transporter, för skatter, för kompetens och för energiförsörjning. De som verkar i den viktiga skogsindustrin och i den branschen på daglig basis tycker att det är ett dåligt förslag att införa en kombination av en kraftigt höjd kärnkraftsskatt och ytterligare stöd till förnybar energi när det inte finns någon efterfrågan. Då blir det problematiskt för såväl Birger Lahti som S och MP tillsammans med osäkerheten om vad regeringen vill med den viktiga frågan om längden på lastbilar som är avgörande för konkurrenskraften i den branschen och med lastbilsskatt som bara slår mot branschen och den svenska landsbygden, ja, då slår det mot Sverige som företags och industriland. Det är därför som jag vill lyfta fram den här frågan, herr talman. Då kommer vi tillbaka till detta: Vad säger Birger Lahti till branschens företrädare? Menar han att man har fel när man säger att kombinationen av kärnkraftsskatt och mer subventioner till förnybart är dålig?
Herr talman! Som jag sa är inte utredningen om tunga och långa transporter färdig, så vi får se var den landar. Jag förstår skogsindustrins syn på detta. Den lätta vägen är att göra som i dag, inte göra någonting eller att säga att det här blir bara dåligt. Men jag ser fördelar om vi jobbar med förnybart. Vi kan använda skogsbränsle i omställningen, så jag ser fördelar för skogsnäringen. Givetvis slår skatter på näringen. Jag kommer att driva frågan om att skogsbygden och de som drabbas ska få någon form av kompensation när det inte finns några andra alternativ. Jag står upp för förslagen i budgeten, och jag kommer att jobba för att skogsnäringen ska dra nytta av omställningen. Jag tror faktiskt att den kan göra det.

Herr talman! Låt mig nu från den allra första meningen i mitt anförande vara väldigt tydlig. Klimatfrågan är vår tids absolut största framtidsutmaning och för oss liberaler står den i första rummet i den energipolitiska debatten. I Sverige är vi lyckligt lottade. Vår elproduktion är nära på helt koldioxidfri. Många är de länder väldigt nära oss som bara kommit halvvägs jämfört med där vi är i dag och som är avundsjuka på oss och som behöver vår hjälp. De kämpar för att komma dit där vi i Sverige har kommit. Vår uppgift måste vara att värna om och använda oss av det försprång som vi har samtidigt som vi hjälper andra att komma längre. Tack vare vattenkraften och kärnkraften som solida grundpelare i vår elmix har Sverige kunnat bygga upp och vidmakthålla en imponerande exportindustri som är konkurrenskraftig på den internationella marknaden, trots vårt geografiska läge och att vi har ett väldigt högt välstånd i landet. Så länge som vi har ett överskott på koldioxidfri el kan Sverige också exportera till länder med högre elpriser och som har mer koldioxidutsläpp i sin produktion eller som är beroende av energiimport från odemokratiska stater. Folkpartiet liberalerna vill värna om och säkra våra gynnsamma svenska förutsättningar. Detta är ohyggligt viktigt i en långsiktig energipolitik. Herr talman! Regeringen har uttalat målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion. Från Folkpartiets sida vill vi i stället se fokus på 100 procent försörjningstrygghet, 100 procent koldioxidfritt och 100 procent stabil leverans. Vi måste försäkra oss om att vi vid varje tid på dygnet varje dag på året har el till konkurrenskraftiga priser och har en klimatsäkrad produktion. När det gäller energiproduktionen gäller begreppet 24:7 på verkligt allvar. Det är i den produktionen det gäller, varje sekund 365 dagar om året. År 2009 beslutade riksdagen om en samlad klimat och energipolitik som vilar på tre ben: Vattenkraften ska värnas, den förnybara energin ska byggas ut och kärnkraften ska kunna ersättas med nya reaktorer. Den förnybara energin utgör en väldigt viktig komponent i detta. Under Alliansens tid ökade också produktionen rejält i Sverige. De nuvarande målen för förnybart inom elcertifikatssystemet är ambitiösa, och arbetet bör inriktas på att nå de målen. Att i ett skede då elpriserna är historiskt låga och delar av den svenska kärnkraften straffas ut ur systemet ytterligare höja ambitionerna för förnybart, som propositionen föreslår, är enligt vår mening samhällsekonomiskt slöseri, för att inte säga ren kapitalförstöring. Vi anser därmed att den nu gällande ambitionshöjningen inom elcertifikatssystemet bör kvarstå och att det befintliga avtalet med Norge bör fullföljas. Herr talman! Folkpartiet anser att långsiktiga och övergripande energipolitiska beslut ska behandlas i Energikommissionen. Allt annat är att kringgå kommissionens syfte och de överenskommelser som är gjorda och bryta mot löftet om de blocköverskridande samtal om energifrågor som vi alla var överens om. Sammanfattningsvis anser vi att riksdagen bör avslå regeringens proposition om att höja ambitionsnivån i elcertifikatssystemet och i stället bifalla det som anförs i motionen 2014/15:3102 av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Herr talman! Den svenska elproduktionen är i dagsläget till 97 procent koldioxidneutral. Omkring 50 procent är förnybar energi i form av vattenkraft, vindkraft, solkraft, värmekraft och biobränsle. Vi kan vara stolta över Sverige som ett föregångsland i den här frågan. Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst andel fossila bränslen över huvud taget i sin elproduktion. Den överenskommelse som slogs fast av Alliansen 2009 utgör grunden för den energi och klimatpolitik vi har. Överenskommelsen bygger på tre ben: mer förnybar energi, värnande av vattenkraften och möjlighet att ersätta befintliga kärnkraftsreaktorer. Det är klart att vi som kristdemokrater anser att satsningar på förnybar elproduktion är nödvändiga och viktiga för att så småningom uppnå ett energisystem med 100 procent förnybar energi. Som tidigare talare påpekat hade det självklart varit allra bäst om vi fått lyfta den här frågan i Energikommissionens pågående samtal. Nu står vi där vi står, men jag ser fram emot att vi så småningom ska komma fram till vad som händer efter det som vi beslutar om i dag kring elcertifikatssystemet. På lång sikt anser vi som parti nämligen att det här med subventioner, certifikat och vad det nu kan heta måste riktas till introduktion av ny teknik, inte till att i evighet underhålla redan utvecklad eller i alla fall på något sätt redan färdig teknik. Därför är det klart att vi behöver ha en diskussion i Energikommissionen om hur en nedtrappning av subventionerna för elproduktionen ska se ut efter 2020. Generellt sett måste man ändå anse att subventioner bör riktas om från elbranschen till de sektorer som har högst klimatutsläpp. För Sveriges del handlar det i första hand om satsningar för lägre utsläpp i transportsektorn. Det sker också en diskussion om torvens plats i elcertifikatssystemet. Ska man räkna torven som ett fossilt bränsle, som man gör i EU-sammanhang - FN har också pratat om detta - eller ska vi fortsätta att ha det i certifikatsystemet? Vi kan över huvud taget titta på allt som ligger inom det här systemet, och så småningom hoppas jag att vi i kommissionen kan fråga oss om alla delar ska se ut som de gör. I dag har vi att ta beslut om det här med kontrollstation 2015. En fråga vi kan ställa oss är om det är viktigt med tätare kontrollstationer just när man sätter igång och ska upprätthålla ett system med certifikat eller vad det nu kan vara. Är det inte så att vi kanske borde se över det här tätare, med tanke på att vi har en snabb utveckling av tekniken? Vi har inte minst att ta hänsyn till de för närvarande otroligt låga elpriserna för alla typer av energislag. Det finns ingenting som är lönsamt just nu i den här branschen. Då är frågan om vi ska subventionera vissa mer och andra mindre. Vi ser också effekterna på kärnkraften nu. Här har överenskommelsen från Alliansen inte upprätthållits av den nya regeringen. Vi har en nedgång för kärnkraften, inte någon utveckling. Vi satsar inte ens någonting på att behålla de reaktorer vi har. Det är väl en fråga vi kan fundera över tills vi har nått målen om 100 procent förnybart. Vad gör vi till dess? Jag tror inte att vi kan vidmakthålla den här typen av certifikatsystem eller liknande subventioner. Med det sagt, herr talman, yrkar jag bifall till Kristdemokraternas, Moderaternas och Folkpartiets motion.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

Den typ av företag som sysslar med sådant som gruvor, stål, kemi och skogsindustri vänder sig mycket tydligt mot de förslag som regeringen nu för fram, alltså den kraftiga kärnkraftsskattehöjningen i kombination med ökade subventioner till förnybar energi. Vi har här ett läge där systemet fungerar med energi och effekt, men det är utmaningar på sikt. Om man nu trycker in mer kraftproduktion, allt annat lika, pressar man ned priserna och förbättrar inte systemet. Där har industrin en uppfattning och Åsa Westlund en annan. Därför vill jag fråga Åsa Westlund: På vilket sätt har de som professionellt och till dagligdags jobbar med skog, kemi, gruvor och stål fel, och varför har Åsa Westlund rätt i detta?

Herr talman! Svaret på frågan är egentligen ganska enkelt. De här två besluten togs i helt olika marknadslägen. Det beslut som fattades för ett antal år sedan kom då lönsamheten och elpriserna var på en helt annan nivå. Det gjorde att det fanns utrymme för en sådan skattehöjning utan att det fick drakoniska effekter på energimarknadens aktörer. I dagens situation kan vi se en otrolig omdaning av den europeiska energimarknaden, vilket slår mot varenda aktör i branschen med bristande lönsamhet. Det slår över hela fältet, antingen det handlar om vindkraft, kärnkraft eller andra kraftslag. Att då kicka in en höjning på nästan 20 procent slår rakt mot ekonomin och förutsättningarna. Kombinationen av en kraftigt höjd kärnkraftsskatt och låga elpriser får alltså effekt. Men låt oss gå tillbaka till huvudfrågan. Vi kan se på dem som dagligdags och professionellt jobbar med viktiga svenska industriben som skog, kemi, gruvor och stål. Det är de som indirekt betalar för en del av de här förslagen men som inte gör det direkt på skatten. De behöver en trygg energiförsörjning. De säger att det i det läge som vi befinner oss just nu är ett direkt dåligt förslag att kraftigt höja kärnkraftsskatten. Det är ett direkt dåligt förslag att subventionera in mer ny kraft när det egentligen inte finns någon efterfrågan. Det är ett förslag som allt annat lika skulle innebära att man ytterligare trycker ned elpriserna, trots att det då inte finns någon efterfrågan på det hela. Då är vi tillbaka vid detta. Om vi menar allvar med att Sverige ska vara ett företags och industriland, bortom all diskussion som vi får ta i andra sammanhang kring forskning, utbildning, transporter, handelspolitik och annat, är ytterligare en pusselbit i konkurrenskraftspusslet den trygga energiförsörjningen. Jag har synpunkten att jag inte tycker att vi ska ta detta steg nu, för det är direkt dåligt för den svenska energiförsörjningen. Åsa Westlund har en annan bild. Jag kan bara konstatera att Åsa Westlunds uppfattning är direkt motsatt den uppfattning som aktörerna i branschen har. Det är alltså de som professionellt leder företag och som jobbar i skogsindustri eller gruvindustri som ser ett hot mot sin verksamhet.

Herr talman! Miljöpartiet har förordat elcertifikatssystemet, som ger stöd till förnybar el, sedan det infördes 2003. Vi har dock föreslagit högre mål vid de tillfällen då riksdagen beslutat om utformningen. I dag är jag stolt över att riksdagen ska rösta om regeringens förslag att höja ambitionsnivån och målet för förnybar energi. Med en riksdagsmajoritet för att höja målet till 30 terawattimmar år 2020 får Sverige ett betydande tillskott av förnybar el, hela fem terawattimmar de kommande åren till 2020. Fem terawattimmar förnybar el är att jämföra med att de två reaktorer i Oskarshamn som man nu har aviserat ska stängas förra året producerade tre terawattimmar. Många av riksdagens partier är att tacka för den positiva utvecklingen med förnybar energi genom elcertifikatssystemet, både vid införandet och vid beslut om fortsättning av systemet, som kan beskrivas som ryggraden i utbyggnaden av förnybar el i Sverige. Elcertifikatssystemet ger ett ekonomiskt stöd till producenter av förnybar el. Det är teknikneutralt. Sedan det infördes har mest stöd getts till vattenkraft, bioenergi och vindkraft. Nya anläggningar som tas i drift får möjlighet att ta del av stödet i totalt 15 år men som längst till 2035. Utbyggnaden av förnybar energi har gått snabbare än vad tidigare regeringar har beräknat. Därför har den fortsatta utbyggnaden så att säga slagit i taket med det nuvarande målet. Det är därför det nu behöver höjas. Ersättningen har varit väldigt låg, och för att skapa möjlighet för mer förnybar energi att växa behöver målet höjas till 2020. När Sverige och Norge gick samman i elcertifikatssystemet 2012 föreslog Miljöpartiet att målet skulle höjas eftersom det skulle krävas en förhandling med Norge om man senare ville höja ambitionen. Den borgerliga regeringen röstade ned förslaget om att man då skulle höja det. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen nu vill höja målet har det just krävts en förhandling med Norge. Förutsättningen för att förslaget om ett höjt mål ska bli verklighet är att riksdagen ger stöd åt den del av budgeten som innehåller ett framförhandlat avtal med Norge. Tillsammans med låga ersättningar för elcertifikaten har Sverige nu också väldigt låga elpriser. Det gör det svårt för företagen att investera i förnybar el. Sedan ett antal år tillbaka har förnybartbranschen flaggat för en inbromsning i fortsatta investeringar, framför allt i vindkraft. I dag kan ingen ny elproduktion byggas utan stöd från staten. Den relevanta frågan blir då: Vilken investering och vilken satsning ger mest el för pengarna? Ny kärnkraft kostar 1 krona per kilowattimme, enligt erfarenheterna från de länder i vår omvärld som bygger ny kärnkraft. Samtidigt bygger vi i Sverige i dag vindkraft för halva priset, 50 öre per kilowattimme, enligt Energimyndighetens senaste beräkning. Ett höjt mål i elcertifikatssystemet är i dag sannolikt det mest kostnadseffektiva sättet att skapa förutsättningar för ny elproduktion i vårt land. Därför är det rimligt att alla aktörer som talar om konkurrenskraftiga priser och nya investeringar också förordar en ny satsning i elcertifikatssystemet. Miljöpartiet har sedan 2011 motionerat i riksdagen om att höja målet i elcertifikatssystemet från 25 terawattimmar till 30 terawattimmar. Därför är jag i dag väldigt stolt över att regeringen får detta att hända. Herr talman! Det finns partier som argumenterar för att Sverige inte behöver mer förnybar el och att vi i dag har tillräckligt med el. Det blir inkonsekvent när samma partier argumenterar för att Sverige skulle få elbrist när ett antal kärnkraftsreaktorer nu stängs för att de är gamla och olönsamma. Det är positivt om Sverige fortsatt har ett elöverskott att exportera. Med ett höjt mål för förnybar energi kan vi både successivt växla över till 100 procent förnybar energi och exportera förnybar energi till våra grannländer. Den energikommission som nu arbetar har som syfte att se över energisystemet efter 2025. Detta är en väldigt viktig möjlighet. Samtliga av riksdagens partier har bjudits in för att se om vi kan nå en blocköverskridande energiöverenskommelse. Regeringen tar ansvar för investeringar och ett fortsatt starkt energisystem också i närtid, det vill säga fram till den tidshorisont som Energikommissionen diskuterar. Alliansens tidigare energiöverenskommelse ger inga svar på hur vi ska få nya investeringar i elproduktion här och nu. Därför är detta en fråga som är ytterst viktig för Sverige. Den tekniska utvecklingen gör den förnybara elproduktionen allt billigare och konkurrenskraftig. Energi från vind och biobränslen kan nu konkurrera med kolkraft och kärnkraft. Kostnaderna för solceller rasar snabbt. Det är nästan svårt att hinna hålla sig uppdaterad om den väldigt positiva teknikutvecklingen kring solceller. De stora möjligheterna att effektivisera och använda energin smartare börjar också få genomslag hos allmänhet, politiker och företag. Den som röstar nej till regeringens förslag om fem terawattimmar mer förnybar el bör rimligen svara på frågan om hur man i stället vill se till att det görs nya investeringar i förnybar elproduktion eller annan elproduktion, om man så föredrar. Hur ska Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna garantera att Sverige fortsatt står starkt med nya investeringar när man säger nej till det förslag som nu finns på bordet? Jag har i den här debatten inte hört några alternativa förslag, utan det är bara passivitet. I Sverige finns goda förutsättningar för förnybar energi att växa ytterligare. Sverige är ett av de länder i världen som har bäst förutsättningar för att skapa 100 procent förnybar energi i sitt energisystem. Vi har redan en hög andel förnybar energi. Vi har mycket bra naturgivna förutsättningar, och Sverige är ett land med stor kompetens inom energiområdet. Med dagens beslut om fem terawattimmar mer förnybar el de kommande åren fortsätter Sverige arbetet mot ett förnybart energisystem. Herr talman! Jag yrkar bifall till regeringens proposition.